Herr talman! Om Nikos Papadopoulos, som representerar Stockholm i riksdagen, är så orolig för skolbudgeten i Stockholm, varför föreslår då Socialdemokraterna i Stadshuset lägre anslag till skolan än den borgerliga majoriteten vill ge? Varför är det så? Kan du inte svara på detta i ditt sista inlägg. Varför föreslår ni lägre anslag än den borgerliga majoriteten? Hur kommer det sig att de socialdemokratiskt styrda Göteborg och Malmö ligger avsevärt lägre än det borgerligt styrda Stockholm när det gäller anslag per elev i skolan? Varför ger man mindre anslag i de kommuner som har styrts av socialdemokrater under lång tid? Malmö har ännu större problem med låga resultat, mycket invandrarelever och så vidare - varför anslår man mindre pengar per elev i Malmö än i Stockholm? Just nu anslår den borgerliga regeringen mer pengar till skolan än den förra regeringen gjorde genom de statsanslag som finns på skolans område. Varför är det så? Nikos Papadopoulos talar om borgerlig klasspolitik som sänker skatter, ökar klyftor och drar ned på skolan. Det stämmer inte någonstans. De borgerliga kommunerna satsar mest på skolan. Den borgerliga regeringen satsar mer på skolan än den förra regeringen gjorde. Nikos Papadopoulos ord är bara retorik. Nikos Papadopoulos försökte använda militära termer här. Det duger inte med blindavfyringar, utan här handlar det om sanningen. Den skarpa sanningen är att man satsar mer pengar på skolan nu än vad den förra regeringen gjorde. Jag tänker till exempel på den stora massiva satsningen på lärarfortbildning. Ja, det var rätt citerat ur tidningen. Jag sade att jag inte tycker att utvecklingsstörda elever alltid ska gå i samma klass som andra elever. Den inställning som den förra regeringen hade, att de alltid ska göra det, är felaktig. Jag menar att elever med en lindrig utvecklingsstörning ofta kan integreras och att de ofta kanske till och med bör integreras i vanliga skolklasser. Men elever med gravare utvecklingsstörning klarar inte det. Man kallar det för integration när en gravt utvecklingsstörd elev ska sättas i ett vanligt klassrum, men i sanning blir den eleven mycket ensam och får inte den hjälp och det stöd som behövs. Den socialdemokratiska majoriteten i Carlbeckkommittén föreslog att särskolan i Sverige på sikt skulle avvecklas som egen skolform och att alla utvecklingsstörda elever skulle gå i vanliga skolor. Det har jag kastat i papperskorgen, för jag vet att det skulle innebära väsentligt mindre stöd åt de elever som har det allra svårast. Gå till en träningsskola, en särskola! Där finns elever som har en grav utvecklingsstörning och elever som kanske därutöver har andra funktionsnedsättningar. Försök att övertyga deras föräldrar om att de barnen skulle må bättre av att gå i en vanlig skolklass och kom tillbaka efteråt och redovisa vad de har sagt, Nikos Papadopoulos! Varje gång jag besöker en träningsavdelning i särskolan blir jag själv berörd av de orättvisor som naturen själv skapar. Samtidigt blir jag väldigt stolt över insatserna från vårt svenska välfärdssamhälle, över de väldiga resurser vi avsätter för dessa barn inom ramen för särskolan. Ta inte ifrån dem den rättigheten! Ta inte ifrån dem den skolformen, som föräldrarna i särskolan verkligen vill ha! Det är därför de har valt särskolan.
Herr talman! Det är bra att skolministern säger att en del av dessa elever kan integreras. Jag hoppas att det blir bättre förslag i framtiden. Men skolministern påstår att det har satsats mer i er budget än i vår. Jag kan säga att det som har blivit kvar av Folkpartiets i valrörelsen utlovade satsningar är fler regler och betyg i skolan. Det är fler sådana än vad det är pengar. Samtidigt har riktade statsbidrag till skolan och vuxenutbildningen avskaffats. Det finns inga riktade pengar till skolan. Ni ger självklart 10 miljarder kronor till kommunerna. Men kommunerna kan använda dessa pengar till annan verksamhet eller till sänkta skatter. Som jag sade bor jag alltså söder om Söder. Jag har ett konkret exempel. Bara i Hökarängen får de 2,4 miljoner kronor mindre i skolan. Det kostar alltså 2 000 per elev. Men om man räknar på det hela är det 165 miljoner, och det betyder att det är 400 tjänster för lärare. Det är lärare som är viktiga i skolan. Det är lärare och personalen som ska ta hand om eleverna, som ska förmedla kunskapen. Det är där som vi vill att vi ska satsa. Det handlar om fler lärare, fler personal. Vi hade kamratstödjare. Vi hade kuratorer, och vi hade stöd för eleverna. Det är viktigt med personalen i skolan. Det är en viktig sak som Folkpartiet kanske har glömt bort. Jag instämmer också, Jan Björklund, i det andra som Ylva Johansson har skrivit i Dagens Nyheter. Jag kan inte säga att vi inte har gjort något misstag i skolan. Det är klart att vi har gjort.

Herr talman! Den här debatten blir lite märklig. Idén med en debatt är ändå att man ska kunna samtala med varandra och reagera lite. Jag har nu ställt samma fråga till Nikos Papadopoulos tre gånger utan att få något svar. Socialdemokraterna i Stockholms stadshus anslår i sitt oppositionsbudgetalternativ mindre pengar till skolan än vad den borgerliga majoriteten gör. Varför gör ni det om ni är så oroliga? Det är den frågan som är obesvarad. Nikos Papadopoulos! Det är helt rätt att en del av de riktade statsbidrag som tidigare har varit öronmärkta nu går in i påsen till kommunerna. Det är helt rätt. Det hade även den förra regeringen planerat. Den förra regeringen hade för avsikt att stoppa in vuxenutbildningsbidraget i påsen och även Wärnerssonpengarna på sikt. Det har alltid varit ett tillfälligt riktat anslag. Det har aldrig varit tal om någonting annat, så det stoppas in i påsen nu. Jag tycker för min del att om en verksamhet ska vara kommunal ska kommunerna ha ansvaret. Om staten håller på och pekar och pekar får man bestämma sig för att det inte ska vara kommunalt. Det är vi beredda att diskutera. Mitt eget parti röstade mot kommunaliseringen en gång i tiden. Men den fråga man måste ställa till Nikos Papadopoulos är: Varför genomförde ni kommunaliseringen om ni inte litar på kommunerna? Varför har ni kommunaliserat skolan om ni ska hålla på och detaljstyra allting, och det ska vara öronmärkta bidrag? Det är väl mycket bättre att den är statlig i så fall. Man får ju bestämma sig någonstans. Antingen ger man några i uppdrag att sköta en sak, och då litar man på dem, eller så litar man inte på dem, och då ska man inte ge uppdraget. Men det håller inte att överlåta ansvaret och sedan inte låta dem bestämma själva.